Herr talman! Nils G. Åsling har frågat mig när regeringen avser att föreslå den nödvändiga förstärkningen av prisstödet till det norrländska jordbruket. Vi måste slå vakt om ett starkt och differentierat jordbruk i Norrland. Det är en viktig del i vår jordbrukspolitik att vi skall ha ett fungerande jordbruk över hela landet. Detta är inte minst viktigt om beredskapsmålet skall kunna upprätthållas. Den negativa ekonomiska utvecklingen under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet drabbade även jordbruket och medförde att Norrlandsjordbruket utsattes för särskilda påfrestningar. Regeringen har nyligen lagt fram en proposition i vilken vi i avvaktan på livsmedelskommitténs slutliga betänkande föreslår riktlinjer för överläggningarna inför nästa prisregleringsperiod. Där sägs att särskild hänsyn skall tas till det norrländska jordbrukets problem vid prisöverläggningarna. En rimlig fördelning av de medel som ställs till prisregleringens förfogande ger enligt min mening möjlighet härtill. Eftersom livsmedelskommittén har till uppgift att även behandla det statliga stödet till jordbruket i norra Sverige, kommer kommitténs förslag att ge underlag för ställningstagande i den frågan.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

Det har ju rått politisk enighet här i kammaren under mycket lång tid — jag tror sedan 1941 — när det gäller att ta regionala hänsyn i olika näringslivsfrågor och att staten där skall ha ett avgörande ansvar. Jag noterade också att det rådde parlamentarisk enighet i Norrlandskommittén, som avgav ett betänkande under fjolåret. Man skrev att uppräkningen av detta speciella prisstöd borde ske per den 1 juli 1983. Så skedde alltså inte. Nu kan man notera att eftersläpningen ligger på 20-25 9. Jordbruksministern säger i sitt svar att livsmedelskommittén skall behandla det här förslaget till stöd. Det innebär en ytterligare försening. Kanske dröjer det till år 1985 innan man är klar att komma med förslag. Det innebär en urholkning av prisstödet, som kommer att få mycket ödesdigra konsekvenser, enligt min uppfattning. Det är alltså inte så underligt, herr jordbruksminister, om beskedet i den här frågan — som också har kommit fram på andra vägar — har mottagits med bestörtning av de norrländska jordbrukarna, men också av andra grupper som inser att lantbruket har en avgörande betydelse för möjligheterna att upprätthålla boende och sysselsättning i dessa bygder. 9” Jag vill ställa frågan: Är det en ny princip som härmed introduceras? Skall en enskild näringsgren — i det här fallet lantbruket — också ta ansvaret för regionalpolitiken och för beredskapspolitiken? Detta är ju uppenbart avsikten, om jag tolkar svaret riktigt. I så fall har den här regeringen slagit in på en anmärkningsvärd linje, som för mycket långt och som ur glesbygdens och det norrländska inlandets synpunkt kan medföra en katastrofal utveckling. Jag hoppas att jag tolkar jordbruksministern fel i det här avseendet.

Herr talman! Vad vi diskuterar i dag är inte att ta bort det statliga stöd som utgår med närmare 300 milj.kr. och som infördes av den socialdemokratiska regeringen. Det har varit föremål för utredningar. Hur det skall utformas i fortsättningen skall diskuteras i livsmedelskommittén. Remissinstanserna hade olika uppfattningar om detta. Jag inser däremot att jordbruket i norra Sverige inte kan vänta med den utjämning av skillnaden i lönsamhet som föreligger mellan norra Sverige och övriga delar av landet. Utredningen redovisade att skillnaden var ca 40 milj.kr. Den är i dag säkerligen något större. För Nils Åsling är det självklart att denna skillnad skall täckas av skattebetalarna över budgeten. För regeringen, som i dagens läge brottas med att söka begränsa det stora budgetunderskott som Nils Åsling och hans regeringskollegor lämnade efter sig, är det angeläget att noga granska vartenda anslag över budgeten. Vi kritiseras ju för att vi inte går tillräckligt hårt fram i våra besparingsförslag. Självfallet är det då vår skyldighet att extra noga pröva att höjningar av budgetanslag är motiverade. Jag konstaterar, Nils Åsling, att den skillnad i lönsamhet som råder mellan jordbruket i norra Sverige och övriga delar av landet bl.a. beror av att jordbruket i norra Sverige fullt ut får vara med om att via avgifter till regleringskassorna betala kostnaderna för export av en överskottsproduktion som, enligt min mening, norra Sverige inte bidrar till att skapa. Det faktum att det är dyrare att producera jordbruksprodukter i norra Sverige kan rimligen inte motivera att jordbruket där — utöver att klara sitt jordbrukspolitiska mål, att trygga livsmedelsförsörjningen — dessutom skall belastas med kostnader för överskottsproduktionen. Det blir en uppgift att i samband med prisöverläggningarna åstadkomma en rimligare fördelning av kostnaderna för överskotten. Därmed bör den skillnad i lönsamhet som nu råder kunna utjämnas.

Herr talman! Vad jordbruksministern senast sade förklarar en del men inte allt. Det nuvarande statliga stödet skall alltså vara kvar, medan — om jag nu tolkade saken rätt — lantbrukarna med anledning av utvecklingen av penningvärdet skall förhandla om möjligheterna till kompensation. Jag nämnde att försämringarna av prisstödet till dags dato torde ligga vid 20-25 Jo. Det här innebär att lantbruket skall förhandla med konsumenterna om det prisstöd som, enligt jordbruksministern, har motiverats med hänsyn till dels försörjningsberedskapen, dels regionalpolitiken. Enligt min mening inför därmed den här regeringen en fullständigt ny princip. Övergripande samhällsuppgifter — försörjningsberedskapsmålet och målet regional balans — skall alltså jordbrukarna i sitt område förhandla med konsumenterna om. Men det här för ju mycket långt. Planerar alltså regeringen att införa systemet med förhandlingar även på andra områden inom näringslivet där regionalpolitiskt stöd utgår? Skall det nu också bli förhandlingar mellan t.ex. stålindustrin och konsumenterna om det stöd som kan utgå på det området? I så fall rör det sig om en helt ny princip. Säg då i klartext att regeringen håller på att överge regionalpolitiken och övervältra ansvaret på enskilda grupper. Det är mycket bättre om man får ett klart besked än om man bara får de här allmänt hållna deklarationerna, som endast skapar förvirring och misstämning.

Herr talman! Nej, den här regeringen håller inte på att överge regionalpolitiken, men det är ju ändå så, att priset på de jordbruksprodukter som vi skall betala är beräknat på basis av kostnaderna för hela landet. Målet med jordbrukspolitiken och det pris som vi betalar är att vi skall kunna upprätthålla ett jordbruk i hela landet. Då menar jag att det är orimligt att man belastar det norrländska jordbruket med kostnaderna för en överskottsproduktion som inte det norrländska jordbruket bidrar till att skapa. Jag vill fråga Nils Åsling: Anser Nils Åsling att det produceras för mycket livsmedel i norra Sverige? Skall vi minska produktionen av livsmedel i norra Sverige? Nils Åsling tycks ju anse att det är rimligt att norra Sverige skall vara med och bestrida kostnaderna för den export som vi måste tillgripa för att bli av med överskottet. Detta är en mycket viktig fråga. Jag menar att vi måste slå vakt om det jordbruk som vi har i norra Sverige.

Herr talman! Nej, självfallet produceras det inte för mycket i Norrland. Tvärtom, problemet är i mycket hög grad utglesningen av den ifrågavarande delen av näringslivet, liksom f. ö. också av andra delar av näringslivet. Detta gäller framför allt Norrlands inland. Nu sade jordbruksministern att man räknar med kostnaderna för hela landet. Men jordbruksministern vet väl ändå att utgångspunkten vid förhandlingarna är ett genomsnittligt jordbruk, som arbetar under andra förhållanden än dem som är möjliga när det gäller det norrländska lantbruket, både storleksmässigt och klimatologiskt. Därför har det norrländska jordbruket fått det här speciella prisstödet direkt i budgeten. Nu skall alltså detta prisstöd inte längre upprätthållas vid sitt reella värde. Man skall alltså vara tvungen att förhandla inom lantbrukets totala ram, vilket medför att det blir en omöjlig situation för det norrländska jordbruket. Det här får bara en effekt, nämligen den att lantbruket i Norrlands inland slås ut.
Herr talman! Nils Åsling begår misstaget att blanda ihop det som skall gå ut över prisregleringen med det som skall gå ut över det statliga regionalpolitiska stödet. Om man anser att vi inte producerar för mycket livsmedel i norra Sverige borde man också vara beredd att säga att då skall inte norra Sverige belastas med kostnaderna för någon överproduktion. Det här är ingen ny princip, Nils Åsling. När det gäller förädlingen sker inom prisregleringens ram en utjämning med hänsyn tagen till förhållandena i norra Sverige. Vad är det som är annorlunda när det gäller primärproduktionen? Om vi är överens om att det kan ske någon utjämning, att man skall ta hänsyn till att vi räknar med genomsnittspriser i hela landet och att det är dyrare i Norrland, borde vi också vara överens om att den utjämningen kan ske även i primärproduktionen.
Herr talman! Jag tror att Svante Lundkvist medvetet missförstår mig. De exportkostnader lantbruket belastas av står lantbruket självt för genom det system vi har. Skulle man därutöver på lantbruket lägga det regionalpolitiska ansvaret är det en belastning på lantbruket totalt som, sett ur det norrländska jordbrukets synvinkel, innebär en mycket allvarlig förhandlingssituation. Det är inget som helst tvivel om att är statsmakterna beredda att ta ett regionalpolitiskt ansvar måste det ske genom att man uppräknar det stöd som nu gäller; någonting annat innebär att man försvagar det regionalpolitiska stödet och inför en ny princip när det gäller synen på utvecklingen av näringslivet i Norrland.
Herr talman! Det regionalpolitiska stöd som den socialdemokratiska regeringen införde under benämningen Norrlandsstödet har det framlagts en utredning om som nu behandlas i livsmedelskommittén för att man där slutgiltigt skall bestämma sig för utformningen. Men det får inte innebära att det norrländska jordbruket, som enligt min uppfattning icke producerar några överskott, skall belastas med kostnader för en överskottsproduktion som kommer till stånd på annat ställe. Kan inte Nils Åsling hålla med om att vi måste behålla den jordbruksproduktion vi har i Norrland? Vi har av många skäl inte råd att förlora de arbetstillfällen och vad allt det är som jordbruket ger, inte minst i glesbygden. Då skall det givetvis inte belastas med kostnaderna för en överproduktion som sker på andra ställen i landet. Det är orimligt.
Herr talman! Det här är som sagt en ny princip regeringen infört. Det kan ju vara intressant att hitta paralleller på andra områden, om vi nu skall provinsialisera Sverige och betrakta avgränsade områden vart och ett för sig och inte se till helheten. Det är mycket intressant att Svante Lundkvist tar Nr 44 fram det här. Måndagen den Låt mig nu för att få en avslutning på den här debatten be Svante Lundkvist — 12 december 1983 precisera sig. Är det alltså meningen att Norrlandsstödet skall uppräknas efter förslag av livsmedelsutredningen? Jag fattar det så. Det blir då en Om förstärkning ganska lång försening. Skall regeringen tolerera den urholkning av det reella av prisstödet till det värdet som uppenbart följer med detta? Stödet har redan i dag försämrats norrländska jord med 20-25 26. Vad blir det till 1985, när livsmedelsutredningen kommer med — pruket sina förslag? Skall man låta lantbruket självt så att säga klara förskottet av den reella uppräkningen av Norrlandsstödet — är det så jag skall förstå jordbruksministern?
Herr talman! Låt mig för tredje eller fjärde gången säga att utredningens förslag till nytt Norrlandsstöd ligger hos livsmedelskommittén. Den må få framlägga sitt förslag innan jag uttalar några värderingar i sammanhanget. Vi har i detta land en jordbrukspolitik som bygger på principen att försöka skapa en livsmedelssituation som gör att vi är trygga i försörjningshänseende även vid avspärrning. Det betyder att vi håller oss avskärmade mot världsmarknadspriserna och att konsumenterna betalar det totala priset för vad jordbruket producerar. Jag anser det naturligtvis rimligt att det norrländska jordbruket, som inom jordbrukspolitiken har till uppgift att upprätthålla beredskapsmålet — och gör det på såväl köttsom mjölkproduktionens områden — inte belastas med tyngden av att ta ansvar för överproduktion på annat ställe. Jag kan aldrig få den ekvationen att gå ihop att vi bara skulle avstå från möjligheten att ge norrlänningarna det stöd som de bör få i detta sammanhang.
Herr talman! Detta perspektiv innebär alltså att jordbrukarna i framtiden med konsumenterna — och med risk för att det framför allt går ut över barnfamiljerna — skall förhandla om det regionalpolitiska och försörjningsberedskapspolitiska stöd som det norrländska jordbruket har haft. Det finns ingen annan slutsats att dra av jordbruksministerns tal än att man kommer att gå in för detta förfarande och att regeringen alltså överger principen att ta det regionala och försörjningsberedskapspolitiska ansvaret.
Herr talman! Det innebär ingen ny princip eller ordning. Vad det handlar om är hur den jordbrukspolitik som vi har i detta land skall tillämpas.

Det är jordbrukspolitiska principer vi talar om. Regionalpolitiska principer talar vi om i anslutning till den 101

Herr talman! Rosa Östh har, med hänvisning till att SJ vid Enköpings station påstås planera att införa parkeringsavgifter av en storleksordning som torde öka bilägarnas benägenhet att använda bilen hela vägen till arbetet i stället för att utnyttja SJ:s tjänster, frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att påverka SJ:s planering i detta och liknande fall. Intresset för bilparkering i samband med tågresor har ökat under senare år. SJ arbetar därför för att utöka och förbättra parkeringsplatserna vid sina stationer. Bl. a. införs ett rikstäckande nät med bokningsbara parkeringsplatser. En förutsättning för att SJ skall kunna sälja fler tågresor tack vare de parkeringar som man erbjuder är dock att platser verkligen kan garanteras för tågresenärerna. När det blir ont om parkeringsplatser, som det ofta kan bli i städernas centrum, är det en stor frestelse att ställa ifrån sig bilen på en ledig och avgiftsfri plats vid järnvägsstationerna. Det är mot den här bakgrunden och för att få täckning för sina kostnader som SJ inför avgiftsbelagda parkeringsplatser. Parkeringspriset varierar mellan olika stationer med hänsyn till förhållandena på platsen men är generellt sett förmånligt i jämförelse med vad det annars kostar att parkera. Jag anser att det är viktigt att SJ förbättrar servicen för tågresenärerna. Kombinationen av biloch tågresa torde bli än viktigare i framtiden. Bra parkeringsmöjligheter är därför ett sätt att nå nya kundgrupper och öka trafiken samtidigt som intäkterna och effektiviteten i SJ:s verksamhet kan förbättras. Jag tycker också att det är rättvist att kostnaden för parkeringsdriften betalas av dem som använder platserna. Jag anser därför att SJ:s handlande rimmar väl med riksdagens mål för järnvägstrafiken.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det skäl som statsrådet anför för att ta ut parkeringsavgifter känner jag igen, eftersom det överensstämmer med vad SJ har sagt i sammanhanget. Skälet skulle alltså kort sagt vara att SJ vill garantera sina kunder en parkeringsplats. På många platser där SJ:s parkeringsutrymme är attraktivt för andra än tågresenärer kan säkerligen införande av en avgift vara befogat. Men det 102 rättfärdigar inte på något sätt beslutet om en sådan åtgärd i Enköping. En helt annan situation föreligger nämligen där än den som SJ har utgått från i sin planering. Det har föranlett min fråga. Enköpings centralstation ligger 1,3 km från stadskärnan. Inte någon som har ärende till de centrala delarna av staden kommer på tanken att ställa bilen vid järnvägsstationen. Det finns nämligen gott om avgiftsfria parkeringsplatser på bekvämt gångavstånd från centrum. Detta känner SJ väl till. Kommunen har pekat på sin ambition genom åren att underlätta för tågresenärerna, vilket bl.a. har tagit sig uttryck i att man iordningställt ett stort antal parkeringsplatser vid centralstationen — t.ex. 1947 på av SJ ägd mark och fem år senare på kommunens mark. Resultatet har blivit att tågresenärerna nu är väl försörjda med parkeringsplatser, och det finns numera alltid lediga sådana. Parkeringsavgifter i detta område skulle alltså, i stället för att underlätta för någon, skapa problem. För den enskilde tågresenären blir det en extra helt omotiverad pålaga. För kommunen kommer det att innebära att gatorna runt järnvägsområdet utnyttjas för parkering till men för trafiken. Det kan också medverka till att bilpendlingen ökar på bekostnad av tågresandet, vilket inte kan vara önskvärt från samhällsekonomisk synpunkt. Det kan kanske synas som att detta är en fråga av intresse bara för Enköping. Men genom SJ:s kategoriska inställning och vägran att acceptera förnuftsmässiga skäl har frågan blivit principiellt intressant. Riksdagen har flera gånger uttalat att spårbunden trafik skall främjas. Mot bakgrund av vad jag nu har sagt utgår jag från att kommunikationsministern delar min uppfattning att det i detta fall är fråga om omotiverade åtgärder från SJ:s sida, som inte verkar i linje med riksdagens trafikpolitiska målsättning. Jag vill därför än en gång fråga: Är statsrådet beredd att påtala detta i sina kontakter med SJ?
Herr talman! Riksdagen har förklarat att det inte kan vara riktigt att statsmakterna skall styra SJ:s verksamhet i detalj. Jag vill nog göra gällande att frågan om SJ:s parkeringsavgifter faller helt inom SJ:s eget ansvarsområde. Jag har i svaret redogjort för de allmänna riktlinjerna för SJ:s bilparkeringar. Jag tycker att de verkar riktiga. Sedan är det SJ:s ansvar att utifrån marknadsmässiga synpunkter och lokala hänsynstaganden bestämma priset vid varje station. När det gäller Enköping har jag erfarit att SJ där har lägre månadsparkeringsavgifter och dygnsavgifter än på någon annan ort i Storstockholmsregionen.
Herr talman! Jag förstår naturligtvis att det inte ingår i statsrådets ordinarie uppgifter att besluta om och var det skall införas parkeringsavgifter, men jag anser ändå att han bör ha intresse av att känna till SJ:s tillvägagångssätt. Det kan inte vara rimligt, som SJ har anfört, att man utifrån något slags jämlikhetsfilosofi skall införa samma pålagor på alla platser. Eftersom förutsättningarna i alla avseenden varierar så starkt, borde det självklara vara att man på varje plats hanterar frågan på sådant sätt att det befrämjar kollektivtrafiken. Jag vill än en gång vädja till kommunikationsministern att han för SJ påpekar att det är lämpligt att använda förnuftet i det här sammanhanget och hantera frågorna efter de lokala förutsättningarna, i det här fallet i Enköping.

Herr talman! Sven Henricsson har frågat mig om regeringen — inte minst i syfte att åstadkomma besparingar — överväger åtgärder i syfte att stimulera till ökad användning av järnvägen för tunga, långväga transporter. Jag delar Sven Henricssons uppfattning att det är angeläget att järnvägens resurser utnyttjas så långt det är möjligt. Ökade marknadsandelar i godstrafiken är en grundförutsättning för att SJ skall komma till rätta med de ekonomiska problem som verket brottats med under en lång följd av år. Från statsmakternas sida gäller det att ge SJ förutsättning att konkurrera med övriga trafikmedel på lika villkor. Som ett led i detta genomfördes för SJ:s del en finansiell rekonstruktion den 1 juli i år. Syftet var att i fortsättningen bättre kunna skilja på vad som är SJ:s ansvarsområde som affärsföretag och vilka åtgärder som staten av samhällsekonomiska skäl skall ta ansvaret för. Den finansiella rekonstruktionen innebär att ett viktigt steg har tagits i riktning mot större likabehandling av de olika trafikgrenarna. Inom kommunikationsdepartementet pågår nu, bl.a. mot den här bakgrunden, två projekt som syftar till en bättre resursanvändning inom transportsektorn. Det ena projektet skall bl.a. klarlägga vilka skillnader som finns mellan de olika trafikgrenarna i fråga om kostnadsstrukturen och finansieringen av fasta kostnader. En bedömning kommer att göras av vilka eventuella konkurrenssnedvridande effekter som kan finnas mellan trafikgrenarna och vilken betydelse dessa kan ha för trafikfördelningen. Det andra projektet syftar till att få till stånd gemensamma utgångspunkter för lönsamhetsbedömningar av investeringar inom transportsektorn, främst investeringar i vägar, järnvägar m.m. Härigenom får man ett bättre underlag för resursfördelning mellan trafikgrenarna. Den stora delen av ansvaret för att få ett bättre utnyttjande av järnvägens resurser faller självfallet på SJ. SJ bör kunna bli bättre på i stort sett samtliga områden. Det gäller bl.a. marknadsföring och utveckling av olika transportlösningar, t.ex. systemtransporter och kombitransporter. Godsvagnarna behöver i ökad utsträckning anpassas till kundernas behov. Kunderna måste erbjudas en bättre service och differentierade marknadsmässiga priser som så långt som möjligt inkluderar transport från ”golv till golv”. Mycket är på gång men mycket återstår också att göra. SJ:s ambitioner att utvecklas till ett konkurrenskraftigt och effektivt affärsföretag med ett högt resursutnyttjande går emellertid inte att ta miste på. Den utvecklingen skall vi naturligtvis uppmuntra.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Grundtanken i den här interpellationen är att man skall sträva efter att hushålla med statens resurser genom en rationell användning av desamma. Därför finns det ett viktigt avsnitt i interpellationen som tar upp den kraftiga nedslitningen av vägarna, för vilkas restaurering det nu krävs stora investeringar, förutom det regelmässiga anslaget till underhåll av vägen. Den växande andelen tung, långväga godstrafik på landsvägarna motsvarar inte vägarnas bärighet. I denna situation, som inträffar i ett läge då angelägenheten av statsfinansiella besparingar ständigt betonas, är det väl naturligt att aktualisera järnvägens outnyttjade resurser. Man måste då också hålla i minnet att just järnvägen har avgjorda fördelar när det gäller långväga transporter av större sändningar. Tyvärr kan jag i interpellationssvaret inte finna några kommentarer om det som jag och många andra anser intressanta förhållandet mellan det starkt ökade vägslitaget samt kostnaderna för detta och järnvägens bevisade överkapacitet. Efter krav från näringslivsintressen har vägnätet upplåtits för ett ökat axeloch boggitryck. Det gäller riksvägar och länsvägar där dessa tryck höjts från 8 tons axeltryck och 12 tons boggitryck till nuvarande 10 resp. 16. Detta har skett utan att några åtgärder vidtagits för att öka vägarnas bärighet. Detta kan man läsa om i vägverkets egen anslagsframställning varje år. Nu kan man — det har jag själv varit med om att bevittna — i olika sammanhang då man träffar folk från näringslivet få höra krav på ytterligare höjning av de tillåtna axeloch boggitrycken. Man anser att en sådan ytterligare höjning skulle medverka till sänkta transportkostnader. Men vad man då ofta inte beaktar är de högre samhällskostnader som uppkommer på grund av den ökade förslitningen av vägbanan. I detta sammanhang vill jag nämna ett par saker som kan ha intresse. Sedan den borgerliga regeringen år 1978 i proposition 1977/78:137 tog bort behovsprövningen för beställningstrafik av godstransporter har en omfattande överetablering på åkerisidan ägt rum. Denna liberalisering av etableringarna har inneburit bristande kontroll och viss kravlöshet i tillståndsgivningen. Men man kan inte förneka att bilindustrin därigenom har gynnats. Genom en ganska skrupelfri försäljningstaktik har t.ex. Volvo och Saab-Scania erbjudit oerhört förmånliga finansieringsvillkor vid köp av lastbilsutrustning, innebärande att inte ens handpenning behöver erläggas för att man skall få ut en lastbil med tillhörande utrustning. Som vanligt har överetableringen medfört ökad utslagning av de ekonomiskt svaga företagen. Brott mot fordonsoch vägtrafikbestämmelserna jämte otillräckliga kontrollresurser har förstärkt den negativa utvecklingen, som bl.a. innebär försämrad trafiksäkerhet och försämrat arbetarskydd. Till detta kommer — vilket bekräftas av berörda myndigheter — en växande grad av fusk med tillstånd, moms och skatteredovisning m.m. Om man nu ser den här utvecklingen mot bakgrunden av de usla arbetsmiljöoch arbetstidsförhållanden som tiotusentals bilarbetare får leva med blir bilden minst sagt mycket trist. Som jag ser det är departementet ansvarigt för huvuddelen av de konkurrenssnedvridande effekter som det talas om i interpellationssvaret, och dessa är helt uppenbara. Man vill ändå enligt svaret utreda saken. Jag anser att allt detta skall ses i samband med järnvägens stora outnyttjade resurser när det gäller infrastrukturen. Visst har väl SJ anledning att självkritiskt granska sina egna brister, och det kan bl.a. ske genom att ledningen nogsamt lyssnar till de erfarenheter som anställd personal har och de synpunkter som personalen kan lämna. Men vad jag här vill försöka belysa är inte så mycket bristerna hos SJ som en bristfällig trafikpolitik. I interpellationssvaret talas det om att ge SJ förutsättningar att konkurrera på lika villkor. Detta låter ju väldigt bra, men hur skall SJ få dessa förutsättningar så länge som regeringen fortsätter med en politik som gynnar bilindustrin och vägtrafiken på järnvägens bekostnad? Det talas i svaret också om att det är SJ:s ansvar att se till att dess resurser blir bättre utnyttjade. Javisst! Men hur skall, herr kommunikationsminister, detta gå till, då SJ hela tiden har att kalkylera med kostnaden för sin väg — dvs. infrastrukturen banan — medan landsvägens tunga trafik inte belastas med en sådan börda? Är det inte i hög grad ett politiskt ansvar att landets resurser blir effektivt nyttjade, ja kanske t.o.m. regeringens och därmed kommunikationsministerns? Sedan lång tid tillbaka talas det från det borgerliga hållet och från Svenska arbetsgivareföreningen och Industriförbundet ofta och högljutt om vikten av sparsamhet inom den offentliga sektorn. Men man kan, herr talman, lägga märke till att bilbranschens permanenta kampanjer faktiskt kräver ökade offentliga utgifter då det gäller väganslagen, samtidigt som SJ:s verksamhet attackeras som nära nog en huvudanledning till landets ekonomiska bekymmer. Det är inte min avsikt att här förneka den tunga landsvägstrafikens självklara roll i trafiksystemet — inte minst i nära samverkan med järnvägen. Men måste vi inte i ärlighetens namn se de möjligheter till besparingar som finns i ett samhällsekonomiskt vettigt utnyttjande av tillgängliga resurser? Det är ändå bekräftat att det här finns stora resurser i infrastrukturen — enligt SJ:s kalkyler 50-procentiga — som genom medvetna, styrande åtgärder borde kunna utnyttjas bättre. Det är vanligt att ställa en slutfråga. Jag skulle vilja fråga kommunikationsministern: Tänker regeringen ta itu med obalansen mellan vägtrafik och järnvägstrafik när det gäller de samhällsekonomiska kostnadsförhållandena?

Herr talman! I och för sig är det riktigt, Sven Henricsson, att man brukar ställa en fråga i slutet, men den gjorde mig ändock förvånad. Sven Henricsson, som är ledamot av trafikutskottet, kan säkerligen erinra sig att jag i den budgetproposition som trafikutskottet och därmed riksdagen behandlade under förra sessionen redovisade de här synpunkterna. De projekt som vi i dag arbetar med på kommunikationsdepartementet berör just dessa frågor. När jag kom till kommunikationsdepartementet uppvaktades jag av en lång rad företrädare för olika trafikgrenar. De anmälde att de andras trafikgrenar — men inte deras egen — kom i åtnjutande av stöd liksom att det fanns skillnader i investeringarna när det gällde infrastrukturen som innebar att de andra trafikgrenarna hade fördelar jämfört med den gren som resp. företrädare talade för. Det var skälet till att vi då startade de två projekt som jag redovisade i mitt svar. Jag tror att det är viktigt att påpeka att transportsektorn på 1980-talet står inför ganska stora förändringar. Jag har i varje fall fått klart för mig att om man skall kunna skapa konkurrens, framför allt på exportindustrisidan, kommer det att innebära att man blir tvungen att göra åtskilliga förändringar i fråga om transportsystem under de närmaste åren på 1980-talet. Man blir tvungen att helt enkelt rationalisera bort betydande belopp i sitt transportsystem. Jag tycker att det är angeläget att vi som politiker är förberedda på detta, för det är statsmakten som har det yttersta ansvaret när det gäller att klara investeringarna inom de olika trafikgrenarna. SJ har utan tvivel fina möjligheter att vara med i ett resonemang om utökade transporter på godssidan och produktsidan. Sven Henricsson vet att det när det gäller rundvirkestransporter pågår förhandlingar, främst utifrån det faktum att man har lagt ner flottningen på både Ångermanälven, Umeälven och Piteälven. Jag har erfarit att SJ skulle kunna ha utomordentligt stora möjligheter att medverka i detta transportarbete. Och det är också en riktig satsning, eftersom det är fråga om transporter som passar mycket bra för SJ:s vidkommande. De är tunga, och de utförs i dag på ett vägnät som har varit utsatt för nedslitning, som Sven Henricsson talade om. Det är alltså riktigt att SJ är med där, och jag tror också att man har utomordentligt stora möjligheter att kunna konkurrera. Jag kan inte riktigt förstå Sven Henricssons fråga, med tanke på att projekten redan är på gång. I årets anslagsframställning för SJ fram idén om en särskild vägtrafikmodell för investering i järnvägens infrastruktur. Den modellen innebär att kostnaden för infrastrukturen liksom på vägsidan skulle bäras av staten och att SJ i likhet med vägtrafiken får betala en avgift till staten för utnyttjande av infrastrukturen. Förutsättningarna för införande av en sådan modell, Sven Henricsson, prövas inom ramen för just de projekt som jag har nämnt i mitt svar. Jag vill gärna peka på att SJ har mycket höga ambitioner när det gäller att kunna göra ytterligare insatser på godssidan och produktsidan. Jag har tidigare haft tillfälle att redovisa att SJ, från ett ganska omfattande underskott, har förbättrat situationen med i runda tal 100 milj.kr. fram till dags dato. Man har alltså förbättrat sitt underskottsresultat. Detta visar att SJ har ambitioner att konkurrera på godssidan. Den möjligheten är, precis som Sven Henricsson säger, naturligtvis störst i fråga om stora volymer över längre avstånd. Det gäller givetvis också rundvirkestransporterna, som jag nämnde tidigare. Med stor sannolikhet kommer vi från statsmakternas, regeringens och riksdagens, sida också att få vara med om att pröva och diskutera hur SJ skall komma in i utlandstrafiken. Enligt vad jag har erfarit finns det synpunkter från näringslivets sida som tyder på att man sätter tilltro till SJ:s möjlighet att sköta framtida transporter ut till kundkretsen i Centraleuropa.

Herr talman! Det som framför allt är av intresse i det här sammanhanget är den samhällsekonomiska fördelningen av kostnaderna mellan väg och järnväg. Det var därför intressant och upplysande att man i de projekt kommunikationsministern nämnde och som man har startat i departementet kommer att behandla just frågorna om infrastrukturen. Jag hoppas att dessa då ges hög prioritet. Det är nämligen fullt iakttagbart att just den felaktiga kostnadsfördelningen leder till negativa samhällsekonomiska konsekvenser. Den leder också till att vi inte får den transportapparat vi skulle ha om fördelningen vore en annan.

De flesta skyltarna var från personbilar, men man hadet.o.m. hängt motorcykelskyltar på dessa stora bilar. Detta kan inte betyda annat än att det bedrivs ett omfattande skattefusk genom att man underlåter att registrera fordonen. Genom andra indikationer kan man befara att stora brister finns särskilt inom dragbilsoch trailersystemet. Man kan säkert räkna med att det rör sig om hundratals miljoner kronor som på detta sätt undandras statskassan. Vad är detta, om inte förtäckta subventioner? Jag har också sett på utvecklingen när det gäller beskattningen av de tunga lastfordonen på landsväg.

Beräkningen avser åren efter 1976, då kilometerskatten infördes. Detta betyder, herr talman, att den tunga vägtrafiken åtnjuter en betydande subvention, som är dels förtäckt, dels reell, eftersom beskattningen inte följt prisutvecklingen, och man har på det sättet kunnat tillgodogöra sig vinster genom inflationen. En sådan utveckling har varit för handen även tidigare, och då har en justering skett. Justeringen har varit angelägen, eftersom man därigenom har anpassat kostnaderna efter den reella utvecklingen. den här utvecklingen, som är ägnad att snedvrida konkurrensförhållandena. Jag tänker såväl på det myckna fusket — det gäller inte längre bara överlaster och hastighetsöverskridanden, utan också inregistrering, inbetalning av skatt och annat — som på den förtäckta subvention som blir följden av att man inte anpassat beskattningen till den verkliga prisutvecklingen i samhället.
Herr talman! Jag kan egentligen bara upprepa vad jag sade i mitt svar och i mitt tidigare inlägg, att de två projekt som vi arbetar med på kommunikationsdepartementet kommer att omfatta just en översyn av huruvida det finns konkurrenssnedvridande effekter i de nuvarande systemen. När det sedan gäller yrkestrafiklagstiftningen så har vi också där på gång ett arbete med att se över olika delar i denna lagstiftning. Till viss del har en proposition i detta avseende helt nyligen presenterats för riksdagen.
Herr talman! Det är angeläget för mig att poängtera att vi just i dessa tider med så mycket av monetaristiska funderingar inte får glömma den samhällsekonomiska grundtanke och det synsätt som kännetecknade den trafikpolitiska utredningen. Det är ju den utredningens grundsatser som vår trafikpolitik vilar på. Vad vi hela tiden måste försvara är just denna grundtanke om ett samhällsekonomiskt betraktelsesätt när det gäller trafiken. I vad slutligen gäller frågan om de projekt som man arbetar med på departementet noterar jag att man uppmärksammar de överskridanden av bestämmelser som förekommer. Jag kan emellertid inte underlåta att påpeka att jag har läst propositionen om yrkestrafiken och att jag icke sett att man där är intresserad av att anpassa kostnaderna för den tunga lastbilstrafiken till den prisutveckling som har skett i samhället.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på min fråga. Enligt min mening har det i det fall som min fråga gäller rört sig om ett sådant bedrägeri eller försök till bedrägeri som med stöd av villkoren för lån enligt bostadsfinansieringsförordningen borde ha föranlett uppsägning av lånen och återbetalning av felaktigt utbetalda lån. För mig synes det klart att resp. lånebeslut har grundats på låntagarnas felaktiga uppgifter och att åklagaren skulle ha följt upp Göteborgsfallen och inte ha lagt ned åtalen. Det är upprörande att fastighetsägare kan lura staten på åtskilliga miljoner utan att det beivras, medan exempelvis en hyresgäst som har erhållit någon hundralapp för mycket i bostadsbidrag inte har någon möjlighet att klara sig undan påföljd eller återbetalningsskyldighet. Upprörande är det också att det tydligen var på direkt uppmaning av en byråchef i det organ som har till uppgift att kontrollera lånen som åtalen lades ned. Likaså är det upprörande att samma organ har anlitat en av de fastighetsägare som har fått ut för mycket i statliga ombyggnadslån för konsultuppdrag i lånefrågor, trots att man visste att fastighetsägaren var polisanmäld och att åklagarutredning pågick. Så till svaren på frågorna. Nr 44 Jag vill först konstatera att jag också har nämnt att bostadsministern har FE SE Måndagen den svarat tidigare. Men efter det har det inträffat att man har lagt ned 12 december 1983 undersökningen och beslutat sig för att inte åtala fastighetsägarna. Det var detta som föranledde min fråga nu. Om de statliga om För ungefär en månad sedan meddelade bostadsministern att regeringen byggnadslånen övervägde vissa åtgärder så att man i låneärenden inte ostraffat skulle kunna lämna felaktiga uppgifter som ledde till stor ekonomisk vinning. Betyder det svaret och dagens svar att regeringen nöjer sig med straff av karaktären skyldighet till återbetalning? Eller vill man även på annat sätt förstärka rättsverkan då det gäller lämnade uppgifter? Med anledning av vad som sägs om de åtgärder som bostadsstyrelsen har föreslagit under punkt 2 vill jag fråga om det inte finns en sådan bestämmelse redan nu i bostadsfinansieringsförordningen. Jag tänker då närmast på 42 §a och b.

Herr talman! Jag har aldrig föreställt mig annat än att bostadsministern och jag skulle vara överens om angelägenheten av att rätta till sådana här missförhållanden. Men det oroar mig litet att det inte av svaret framgår vilka åtgärder som regeringen är beredd att vidta för att förstärka rättsverkan. Det enda man kan utläsa är att det skulle bli fråga om återbetalningsskyldighet av lånen. När det gäller bostadsstyrelsens förslag beträffande bestämmelsen om hur låneunderlaget skall fastställas menar jag att det redan nu framgår av bestämmelserna att det skall handla om faktiska kostnader. Talet om att bestämmelserna nu skall preciseras, så att det klart skall framgå att låneunderlaget inte bör vara större än de faktiska kostnaderna, förvånar mig litet grand. Det måste väl stå klart för var och en som söker ombyggnadslån att det är de faktiska kostnaderna som man skall uppge i det sammanhanget.

Det vore skönt med ett förtydligande från bostadsministern även på denna punkt.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för dessa kompletteringar och förtydliganden. Fortfarande är vi naturligtvis helt överens på denna punkt. Men jag har velat utvidga resonemanget litet med hänsyn till det förslag som bostadsstyrelsen lämnat. Låt mig avslutningsvis kommentera detta. Bostadsstyrelsen säger att man kommer att arbeta med att förbättra blanketter för kostnadsredovisning, så att kontroll och skälighetsbedömning av olika kostnader kan göras. Då inställer sig naturligtvis frågan: Kan ordentlig kontroll och skälighetsbedömning av olika kostnader inte göras f. n.? Fastighetsägarna har visserligen skyllt på att blanketterna är väldigt krångliga, särskilt blankett nr 691, men det måste väl ändå redan nu vara möjligt att göra en ordentlig kontroll och skälighetsbedömning?

Herr talman! Först vill jag tacka bostadsministern för svaret. Ursprungligen ställde jag min interpellation till justitieministern. Min strävan var då att diskutera den enskildes ställning gentemot olika kollektiv, vad som kan göras för att värna den enskildes rätt och stärka den personliga integriteten. Det var den enskildes rättssäkerhet som var utgångspunkten för min interpellation, och därför ställdes den till justitieministern. Nu har regeringen låtit fördela interpellationens olika frågor till olika fackministrar. Jag kan inte invända mot detta, för det är regeringens sak att avgöra hur den svarar på interpellationer och frågor. Men det avslöjar att regeringen saknar en genomgripande integritetspolitik. När det gäller enskilda människors rätt kallas fackministrarna in för att försvara myndigheters och organisationers intressen. Socialdemokraterna slår mer vakt om organisationernas frihet och rätt än om de enskilda människornas. Det är tråkigt för de enskilda människorna, och det är tråkigt för socialdemokratin. Bostadsministerns svar här är ett försvar för den typ av tvångsuttaxering som i dag karakteriserar hyresgäströrelsen, ett försvar för att hyresgäströrelsen faktiskt kan vägra de olika hyresgästerna — som man dessutom beskattar — en insyn som de begär. Det är också ett försvar för att det i dag inte existerar någon reell föreningsfrihet på bostadsområdet. Det är helt enkelt så, att vid konflikter mellan boende och organisationer, väljer bostadsministern att ställa sig på organisationernas sida. Herr talman! Den ordning som bostadsministern värnar och försvarar innebär att hyresgäströrelsen i praktiken har monopol på att företräda enskilda hyresgäster, trots att endast en minoritet av hyresgästerna är medlemmar i hyresgäströrelsen. Den ordning som bostadsministern försvarar innebär att hyresgäströrelsen kan tvångsuttaxera pengar från hyresgäster, oavsett om de är medlemmar eller ej, oavsett om de vill betala eller ej, oavsett om de vill förhandla själva eller ej, oavsett om de vill ha ”boinflytande”, utövat av hyresgäströrelsens ombudsmän, eller ej. Bor man i ett allmännyttigt bostadsföretag betalar man en skatt ovanpå kyrkoskatten, kommunalskatten, landstingsskatten och statsskatten, nämligen en skatt som hyresgäströrelsen tillgodogör sig, som är större ju större hyreshöjningar hyresgäströrelsen släpper igenom. Det kan vara fråga om en extraskatt på 200-400 kr. om året. Jag skulle därför vilja fråga bostadsministern om han verkligen anser att det är riktigt att en organisation som endast engagerar en minoritet av den grupp den säger sig företräda kan beskatta samtliga hyresgäster och i synnerhet dem som bor i allmännyttiga bostadsföretag. Enligt bostadsministern skall hyresgästföreningarna, liksom fackliga organisationer, få besluta om sina egna angelägenheter. Det är nog bra, men hyresgästföreningarna har ju genom lagstiftning getts rätt att företräda andra än dem som är medlemmar. De tillåts tvångsuttaxera pengar inte bara av medlemmar, utan också av dem som icke är medlemmar. De tillåts besluta om andras angelägenheter, inte bara om de egna angelägenheterna. Det är mot den bakgrunden som jag undrar om bostadsministern inte alls ser behov av någon typ av lagstiftning. Sanningen är att de allra flesta hyresgäster inte är med i hyresgästföreningen. Likväl får de betala för fritidsaktiviteter de inte vill ha, boendeinflytande de inte vill ha och förhandlingar som de kanske hellre vill genomföra själva. Det finns många exempel på hur hyresgäster sökt förhandla själva, men då aktivt motarbetats av en hyresgäströrelse som mer slår vakt om sitt eget monopol än om de enskilda hyresgästernas inflytande. Det finns ett exempel från en fastighet i Stockholm som skulle saneras och där det därför, enligt gällande lag, krävdes ett hyresgästintyg. Enligt gällande förhandlingsordning ankom denna fråga på Storstockholms hyresgästförening. Hyresgästerna i fastigheten var missnöjda med det sätt på vilket diskussionen skedde. Det förekom över huvud taget inget samråd med dem som bodde i fastigheten. De bildade därför en egen förening och försökte förhandla med värden för fastigheten. Detta unnades dem inte, eftersom det enligt rådande förhandlingsordning tillkom Storstockholms hyresgästförening. Då överklagade de till hyresnämnden, där de fick ett negativt besked. Därefter fick de brev från hyresgästföreningen där det sades att eftersom de inte respekterade hyresgäströrelsen, såg hyresgästföreningen sig nu tvingad att ge tillstånd till den sanering som hyresgästerna i fastigheten inte ville ha. Detta är alltså ett exempel på hur hyresgäströrelsen har utfärdat ett hyresgästintyg mot de boendes vilja, utan samråd, och mer format det som en repressalie mot de boende i den här fastigheten. Man förnekade dem möjligheten att föra sin egen talan. När de gick till hyresnämnden, fann de en hyresnämnd som i praktiken bestod av deras motparter, nämligen hyresgäströrelsen och fastighetsägarna. Jag skulle vilja fråga bostadsministern om han anser att det är tillfredsställande att andra människor än dem som de boende själva har valt ges rätten att företräda dem. Anser bostadsministern att detta system ger ett reellt inflytande? Bostadsministern säger i sitt svar att den organisation som representerar en majoritet av hyresgästerna skall företräda dem. Jag skulle då vilja fråga: Innebär detta att enskilda hyresgästföreningar — till skillnad från vad som i praktiken i dag gäller — skall få förhandla? Vilken åtgärd avser bostadsministern i så fall att genomföra? Sedan till den tvångsuttaxering av de boende till hyresgäströrelsen som sker. Det gäller fritidsverksamhet och boendeinflytande, och det rör sig om summor kring 100 milj.kr. I ett bostadsområde i Stockholmsregionen var de boende i ett område nyfikna på vad som skedde med deras boendeinflytandepengar och deras fritidspengar. De ställde därför frågan till hyresgästföreningen i Stockholm om de kunde få någon redovisning av detta. Det nekades dem. De gick då till bostadsföretaget, och även där nekades de redovisning. Man sade från bostadsföreningen följande: ”Respektive bostadsföretag har givetvis rätt och möjligheter till insyn i verksamheten. Enskilda hyresgäster kan däremot inte göra anspråk på att få sådan redovisning från vare sig föreningen eller bostadsföretaget.” Jag skulle vilja fråga bostadsministern: Är det en god form för inflytande, när man nekar dem som betalar pengar att få någon som helst insyn i hur dessa pengar används? Nu har ändå uppgifter kommit fram om hur de här pengarna användes. I det område där man hade velat få reda på hur pengarna användes visade det sig att 46 000 kr. användes till verksamhet och 143 000 kr. användes till personal. Det var framför allt Unga Örnar som fick bidrag. Pengarna användes till olika typer av gårdsfester, våroch höststädningar — ingenting som de boende själva ville ha. Om de hade velat ha det, hade de kunnat betala det själva. Det var enbart fråga om saker som hyresgäströrelsen ansåg att de boende skulle syssla med. När det gäller boendeinflytandepengarna rör det sig om ungefär 43 milj.kr. för hela landet. Av dessa pengar faller ungefär 6,5 milj.kr. på Storstockholmsområdet. Det är frapperande att ta del av hur de pengarna används, pengar som tvångsuttaxeras av hyresgästerna. Av de 6,5 milj.kr. som är boendeinflytandepengar i Storstockholm går ungefär 400 000 kr. till information — inslag i närradion och annat —, och ungefär 260 000 kr. går till utbildning — kurser, konferenser och personalutbildning. Ca 280 000 kr. används till organisationsutveckling: centrala kostnader för kurser och konferenser, trycksaker, studiematerial m.m. Vidare betalas 900 000 kr. för avgifter till Hyresgästernas riksförbund. Framför allt rör det sig om kostnader för tre boendeinflytandeombudsmän. 1,2 milj.kr. hänför sig till administrativa kostnader: för sekreterare, lönebikostnad för tre ombudsmän m.m. 3,5 milj.kr. är avdelningskostnader. Här gäller det kostnader för personal, organisationsutveckling, utbildning och information på avdelningsnivå. Jag skulle vilja fråga bostadsministern: Är det riktigt att — när man nu tvångsuttaxerar väldigt mycket pengar av de boende — dessa inflytandeaktiviteter skall vara hemliga för de boende? Vad anser bostadsministern om de fall då de boende inte har fått någon insyn? Avser bostadsministern, som vill försvara denna typ av beskattningsrätt, att föreslå någon enda åtgärd som säkerställer att de boende i olika områden kan få insyn och redovisning när det gäller användandet av pengarna? Min huvudfråga till bostadsministern är likväl denna: Vad är det för typ av inflytande som människorna får, de som bor och de som betalar, då de inte ens har något inflytande över hur inflytandet skall ske? Herr talman! Det är rätt så mycket pengar som tvångsvägen förs över till hyresgäströrelsen — i Sverige rör det sig totalt om ca 130 milj.kr. per år — utan någon möjlighet för dem som inte är medlemmar men som tvingas betala att få insyn och redovisning. När det gäller en normal lägenhet kan det röra sig om en extra skatt till en organisation på 150-400 kr. om året. medverka till någon form av en i lag reglerad rätt för dem som står utanför Nr 44 hyresgäströrelsen, och som vill stå utanför denna, att få insyn och offentlig Rn REG s Ez ; 2 Måndagen den revision? Om inte, finns det någon åtgärd på bostadsområdet där bostadsmi 12 december 1983 nistern vill säkerställa att enskilda människor får en ökad integritet och ett ökat inflytande, oavsett vad hyresgäströrelsen tycker om detta? Om ökat skydd för

Herr talman! Jag är glad att bostadsministern uppskattar de aktiviteter som bedrivs i Enskede. Men saken gäller inte om det är trevliga eller otrevliga aktiviteter som bedrivs i Enskede, utan vem som skall betala dem. Sakläget är nu att de boende får betala dem vare sig de vill ha dem eller ej. Om de är så trevliga som bostadsministern anser att de är, varför då inte låta fritidsaktivitetspengarna och boinflytandepengarna vara frivilliga? Då skulle givetvis de boende, precis som bostadsministern, uppskatta dem och därför också vara beredda att betala dem. Varför kan ni inte acceptera frivillighet när det gäller den typen av pengar? Det är riktig att man kan utträda ur hyresgäströrelsen. Men man får likväl betala pengar till hyresgäströrelsen. Det är därför jag framfört krav om att man på något sätt skall lagstifta om att människor skall ha någon typ av inflytande och en rejäl redovisning. Det är ett faktum — vi har haft en lång rad exempel på det i Storstockholm — hur hyresgäster har nekats inflytande och redovisning av hur dessa pengar har använts. Om två parter har förhandlat om att den tredje parten skall betala pengar till någon av dem, då är det enligt min mening rimligt att inse att det inte bara är hyresgäströrelsens egen angelägenhet. Det rör sig ju om andras pengar. I den diskussionen försvarar bostadsministern hyresgäströrelsen och säger att den skall ha pengarna. Det ställs inget krav på motprestation utan krav på redovisning av hur pengarna används. Framför allt får inte de enskilda hyresgästerna själva bestämma om de skall betala eller ej. Låt mig ställa ett par konkreta frågor till bostadsministern. Den som bor i en normalstor hyreslägenhet får betala ca 200 kr. till hyresgäströrelsen. Pengarna används främst till att bygga upp en stor och central organisation med mängder av ombudsmän. Tror bostadsministern att hyresgästen, om han eller hon själv fick bestämma, skulle betala 200-300 kr. till boinflytande och fritidsaktiviteter som man inte själv har någon kontroll över? Majoriteten av de boende är ju inte ens medlemmar i hyresgäströrelsen. Tycker bostadsministern att en minoritet av hyresgästerna på detta sätt har rätt att ta hand om dessa hyresgästernas pengar och dessutom företräda de boende? Bostadsministern säger vidare att man har möjlighet att utträda ur en hyresgästförening och själv bilda en sådan. Det finns faktiskt många exempel på att detta inte har tillåtits. Man har gått till hyresnämnden för att få en egen förhandlingsordning men inte beviljats detta. Där sitter nämligen representanter för hyresgåströrelsen och för fastighetsägarna, och de har inte gärna velat se en ny hyresgästförening. Vilken typ av åtgärd avser bostadsministern genomföra för att det han talar om i sitt svar skall bli en reell möjlighet för boende i olika fastigheter?

Herr talman! Innan bostadsministern alltför mycket hyllar möjligheterna till insyn i och inflytande på hyresgäströrelsens aktiviteter tycker jag att han litet grand närmare bör ta del av de olika exempel som vi kan finna i Stockholmsområdet just på att man har vägrat de boende inflytande på och redovisning av olika typer av aktiviteter. Kärnfrågan i detta är om man anser att en minoritet inom en grupp skall ha rätt att till sig uttaxera medel av de boende. Det är nog bra att bostadsministern uppskattar den socialdemokratiskt dominerade hyresgäströrelsen. Men ett faktum är ju att majoriteten av Sveriges hyresgäster inte uppskattar hyresgäströrelsen lika mycket som den socialdemokratiske bostadsministern gör. Inte minst mot bakgrund av de otaliga fördelar med att vara medlem av hyresgäströrelsen som bostadsministern räknar upp vore det rimligt att människorna själva fick avgöra om de skall betala pengar till hyresgäströrelsen. Det finns faktiskt en väldigt nära analogi. Trots allt tillåts ju människor att stå utanför fackliga organisationer och tvingas inte att ändå betala medlemsavgifter. På detta område får man visserligen stå utanför, men man tvingas likväl att betala. Med den beundran och respekt för hyresgäströrelsen som bostadsministern hyser borde han också vara beredd att föreslå lagändringar, som gör det möjligt för de enskilda människorna att själv avgöra om de skall betala medlemsavgifter. Jag tror att de enskilda hyresgästerna är betydligt mera kompetenta att uppskatta den socialdemokratiska hyresgäströrelsen än vad den socialdemokratiske bostadsministern är — med all respekt.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig om reglerna för tillträde till av säkerhetsskäl skyddade områden. För att hindra att hemliga uppgifter röjs och för att minska riskerna för sabotage måste vissa anläggningar som är viktiga för vårt försvar stängas för utomstående. Robotskjutfältet i Vidsel är ett exempel på en sådan anläggning. Förbudet att beträda en anläggning gäller obehöriga oavsett medborgarskap. Det innebär att det behövs ett särskilt tillstånd för att komma in i en anläggning, och ett sådant tillstånd kan ges inte bara till svenska medborgare utan också till utlänningar. Detta är en ordning som tillämpas i alla länder. Jag finner ingen anledning att föreslå någon ändring av hittills tillämpade lagar och förordningar i denna fråga.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Det är kort och, vill jag säga, innehållslöst. Regler finns, reglerna följs, och någon ändring kommer inte att föreslås. Det är i sammanfattning vad försvarsministern anför. Herr talman! Jag tycker nog att det är egendomligt att Anders Thunborg inte ägnar denna fråga någon form av analys. Bakgrunden till min fråga är ju att det för NATO-landet Norges räkning har pågått upprepade provskjutningar med robot 70. Atlantpaktsländer har företagit provflygningar under 1965 och 1966 över området i fråga. När området bildades, tillförsäkrades domänverket rätt att, om inte säkerhetshänsyn isamband med hanteringen på robotfältet skulle hindra det, bedriva skogsbruk på området. När skogsbruk skall bedrivas inom området och det alltså inte förelegat något hinder på grund av verksamheten vid robotfältet har det hänt — enligt de uppgifter jag har — att någon av domänverkets skogsarbetare förvägrats tillstånd att komma till fältet. Jag vet inte vilket skäl som har åberopats, och det är i grunden mera ointressant. Det intressanta är väl om hanteringen av den här frågan verkligen kan hos svenska folket stärka tilltron till vår neutralitetspolitik. Svenska arbetande människor tillåts inte komma in på området, trots att företaget hos vilket de är anställda har rätt att bedriva skogsbruk där. Ändå tillåts upprepade gånger NATO-militär att komma in på området. Det är en väldigt egendomlig sammankoppling när det gäller att hävda ett områdes sekretess.

Herr talman! Vägran att ge generellt besökstillstånd till svenska medborgare är helt beroende av verksamheten, för att man skall kunna undvika skador på människor och materiel samt upprätthålla sekretessen avseende hemlig materiel. Naturligtvis kan svenskar få särskilt tillstånd att besöka dessa anläggningar. Även utländska besökare kan få tillträde till svenska försöksplatser, för att utföra prov med materiel som enligt gällande lagstiftning får exporteras till de utländska staterna. Före leverans av sådan materiel måste kontrolleras att materielen uppfyller de krav som ingår i leveranskontrakten, ett förfarande som internationellt tillämpas i sådana sammanhang. Verksamheten vid försöksplatsen i Vidsel avseende utländska stater har berört Norge, Finland, Schweiz och Singapore. Det kan tilläggas att då utländska medborgare givits tillstånd att vistas inom hemligt område detta regleras genom beslut av regeringen.

Herr talman! Försvarsministerns senaste deklaration klargör inte varför man har hindrat domänverksanställda arbetare att komma in på området trots att det varit klart att arbete skulle få utföras. Det har då inneburit att någon annan arbetare fått utföra arbetet. Det måste ha funnits några kriterier att gå efter. Det måste finnas någon förklaring, men jag förstår mycket väl att jag inte får den av Anders Thunborg. Jag tycker ändå att man borde tänka litet längre framåt. Man borde fundera på hur det påverkar människors tilltro till den svenska neutraliteten, om man anser att man kan ta in NATO-militärer och låta dem delta i provverksamhet men inte kan tillåta svenska medborgare att arbeta inom fältet.

Herr talman! Interpellation 1983/84:59 av Paul Lestander om industripolitiska åtgärder i Norrbotten kommer att besvaras den 12 januari 1984. Interpellationen inlämnades den 23 november. Av den anledningen är det inte möjligt att besvara interpellationen före juluppehållet.
Herr talman! Paul Lestander har frågat mig om jag avser att ta initiativ till offensiva satsningar för att rädda de industrienheter i Norrbotten som nu hotas av nedläggning. Enligt Paul Lestander har Regioninvest nyligen beslutat att lägga ner Gällivare Mekaniska, och ledningen för Nordkalotthus i Övertorneå har nyligen aviserat att företaget avser att upphöra med sin verksamhet. Enligt vad jag erfarit har Regioninvest beslutat inleda förhandlingar med personalen om nedläggning av företaget. Vad gäller insatser i Norrbottens län genomförs nu det program för utveckling i länet som riksdagen i våras fattat beslut om. Programmet för Norrbotten är mycket omfattande. Det finns inget annat län där så stora statliga insatser har gjorts för utvecklingen av näringsliv och service. Därigenom har bättre förutsättningar för den framtida sysselsättningen i länet skapats. Programmet är också ett exempel på en breddning och fördjupning av regionalpolitiken. Norrbottens län. Regeringens förslag är en unik åtgärd för att stärka och Nr 44 förbättra företagandets villkor i Norrbotten till gagn för länets utveckling. Måndagen den Regeringen har vidare lämnat förslag till riksdagen om 12 december 1983 veckling m.m. inom Regioninvestgruppen. Inte mindre än ytterligare 230 Om åtgärder för att milj.kr. föreslås nu satsas på Regioninvest. Tidigare har staten satsat 270 — ,ädda nedlägg milj.kr. i företaget. De sammanlagda insatserna kommer i och med detta att ningshotade under senare år ha uppgått till 500 milj.kr. industrienheter i De båda sistnämnda åtgärderna innebär — om riksdagen beslutar i enlighet — Norrbotten med regeringens förslag — tillsammans med Norrbottensprogrammet betydande offensiva insatser för att förbättra industristrukturen och sysselsättningen i Norrbottens län.

Herr talman! Jag får först tacka industriministern för svaret, som var omfattande. Tyvärr ger det här svaret inget besked om de företag jag har frågat om. Det är möjligt att jag har uttryckt mig felaktigt i min fråga beträffande Gällivare Mekaniska. Det påpekas också i svaret att det är fråga om en förhandling om nedläggning och inte ett beslut om nedläggning. Det är möjligt att det förhåller sig på detta sätt. Det primära är emellertid: Anser industriministern att anslaget för marknadsutveckling och för att ta fram nya produkter som Regioninvest skall få kommer att räcka till för att trygga fortsatt verksamhet vid Gällivare Mekaniska? Kommer regeringen att vidta några åtgärder för att t.ex. förbättra läget för de trähusbyggande industrier som finns? Denna nedläggning i Övertorneå är nämligen delvis också beroende av att det byggs och köps färre hus i Sverige. Men det här är ingen ny företeelse. Kommer regeringen att vidta några riktade åtgärder? Det viktiga är vad som sker i dessa speciella industrier. Jag känner till Norrbottenspropositionen, och jag känner till förslaget om nedsättning av löneavgift. Jag kanske inte så väl känner till vilka praktiska ökningar av sysselsättningen som detta har lett till i Norrbotten. Men det är inte den debatten jag tänkte ta upp med industriministern. Jag vill i dag helst veta: Kommer det här anslaget till Regioninvest att förslå för att täcka fortsatt drift vid Gällivare Mekaniska? Kommer regeringen att vidta några riktade åtgärder för att förbättra läget för de husbyggande industrierna?
Herr talman! Jag har inte för avsikt att kommentera situationen i de båda av Paul Lestander nämnda företagen. Dessutom förhåller det sig så att den 12 januari nästa år, om precis en månad, får jag diskutera den industriella utvecklingen i Norrbotten med Paul Lestander igen.
Herr talman! Även jag emotser den diskussionen, men jag ställde ändå frågan om dessa två företag. Thage Peterson vill i dag inte svara. Kanske 123 beredvilligheten att svara har ökat till nästa gång vi träffas.
Herr talman! Alexander Chrisopoulos har, främst mot bakgrund av utvecklingen inom industrin och på arbetsmarknaden i Göteborgs och Bohus län, i en interpellation frågat arbetsmarknadsministern: Interpellationen har överlämnats till mig. Sedan mitten av 1970-talet och fram till i år har utvecklingen inom den svenska industrin varit på det hela taget mycket ogynnsam. Den svaga konjunkturutvecklingen och betydande strukturproblem har medfört minskande investeringar och sjunkande produktionsvolymer. Omfattande strukturförändringar har varit nödvändiga för att möta förändrade konkurrensförhållanden på både exportoch hemmamarknaderna. Samtidigt finns en långsiktig tendens till att företagen övergår till ny och mindre arbetskraftsintensiv teknik. Man kan nu notera en klar omsvängning när det gäller industrins utveckling, med en produktionsökning inom praktiskt taget samtliga industribranscher. Den ogynnsamma utvecklingen av investeringarna och sysselsättningen har bromsats upp, och industrin uppvisar nu en starkt förbättrad lönsamhet. Orsaken till detta är förbättringen av den internationella konjunkturen samt devalveringen och omfattande statliga investeringsprogram för olika samhällssektorer som regeringen och riksdagen beslutade om redan förra hösten. Räntesänkningarna under våren 1983 har också bidragit positivt. Den svenska industrin har nu generellt ett bra konkurrensläge, och förutsättningarna för en gynnsam utveckling av industrisysselsättningen är goda. Även om en viss försiktighet med mätresultat för en enstaka månad är tillrådlig, kan man konstatera att 13 000 fler personer var sysselsatta inom industrin i oktober i år jämfört med oktober 1982. Detta skall jämföras med att industrisysselsättningen under de båda åren 1981-1982 minskade med inte mindre än 80 000 personer. Jämför man emellertid november 1983 med november 1982, finner man en nedgång med 7 000 personer. Det framgår av siffror som kom i fredags kväll. Det visar, som jag sade, att man bör vara försiktig när det gäller att bedöma en enstaka månads mätresultat. Men jag kan med stöd av de nya arbetsmarknadssiffrorna hävda att den kraftiga nedgången av industrisysselsättningen Industrisysselsättningen stöds också genom regeringens arbetsmarknadspolitik, som i högre grad än tidigare är inriktad på industrin. Nyligen har 100 milj.kr. avsatts för rekryteringsfrämjande åtgärder för industrin, varvid ungdomsprojekt är ett av de prioriterade områdena. Särskilda satsningar görs också på utbildning för industrins behov. Riksdagen har som bekant nyligen beslutat om regeringens förslag om särskilda sysselsättningsåtgärder för budgetåret 1983/84. Ett stöd till s.k. rekryteringsplatser införs vid årsskiftet. Detta innebär att bidrag ges till halva lönesumman under sex månader när en arbetsgivare anställer personer som skulle förbli arbetslösa om inte stödet gavs. Samtidigt finns fortfarande möjligheter att utnyttja de enskilda beredskapsarbetena till samma subventioneringsgrad som rekryteringsplatser. Genom dessa åtgärder och den ökade efterfrågan på arbetskraft som förväntas bör arbetslösheten, inte minst bland ungdomar, kunna reduceras. Alexander Chrisopoulos beskrivning av industriarbetsmarknaden i Göteborgsregionen grundar sig bl.a. på länsstyrelsens prognoser för utvecklingen fram till åren 1985 och 1990. I det regionala industriprogram som länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, liksom övriga länsstyrelser, har haft regeringens uppdrag att utarbeta ges en nyanserad bild av förhållandena och utsikterna inom industrisektorn. Den minskning av industrisysselsättningen som Göteborgs och Bohus län har fått vidkännas under senare delen av 1970-talet och början av 1980-talet har till mer än 60 96 orsakats av nödvändiga strukturförändringar inom varvsindustrin. De åtgärder för varvsindustrin som regeringen föreslog och som riksdagen beslutade om under våren 1983 bidrar nu till att underlätta en fortsatt och nödvändig omstrukturering inom denna industrigren. I regionen finns många företag med gynnsamma framtidsutsikter, t.ex. inom bilindustri, kemisk industri, dataoch elektronikindustri och verkstadsindustri med inriktning på havsoch energiteknik. Detta underlättar också omstruktureringen av varvsindustrin. Industriföretagen i Göteborgs och Bohus län kan nu uppvisa en starkt ökad produktivitet och lönsamhet. Arbetet med industrifrågorna i länet fortsätter, bl.a. på grundval av det regionala industriprogrammet. Länsstyrelsen, länsarbetsnämnden, landstinget, utvecklingsfonden, kommuner och kommunala samverkansorgan är på olika sätt engagerade i industrins utveckling. Insatser som främjar nyetablering, företagssamverkan, marknadsföring och industrins nyrekrytering prioriteras. Resurser för teknikutveckling och teknikspridning finns inom bl.a. Chalmers tekniska högskola, produktutvecklingscentrum och många tekniskt avancerade företag i regionen. Två industripolitiska propositioner har särskilt stor betydelse för Göteborgs och Bohuslän. Det gäller dels regeringens förslag till nationellt mikroelektronikprogram som nu ligger för riksdagsbehandling, dels regeringens förslag beträffande havsresursverksamheten, som inom kort kommer att lämnas till riksdagen. Allt detta bör vara goda utgångspunkter för en totalt sett förbättrad sysselsättningssituation inom länets industri.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Av svaret framgår att industriministern inte tänker göra något särskilt för att förbättra den mycket svåra arbetsmarknadsoch sysselsättningssituationen för Göteborgs och Bohus läns befolkning. Framför allt tänker industriministern inte göra något för att påverka den industristrukturella bilden, dess strukturella särdrag, som industrin i regionen fått genom utvecklingen och som är den största orsaken till den nuvarande situationen. Tvärtom: de smärtsamma, strukturella förändringarna karakteriseras som nödvändiga, och regeringens initiativ och aktiva insatser vänder sig åt ett helt annat håll, nämligen att med skattemedel genom olika former av subventioner, bidrag och stimulansåtgärder påskynda och underlätta strukturomvandlingen, dvs. den medvetna strukturella anpassningen av Göteborgsindustrin till den internationella marknaden. Det som regeringen inte inser, som industriministern vägrar att inse, är att man har kommit till ett nytt stadium i industrins utveckling. Det innebär att monopolkapitalets, de internationella koncernernas och de multinationella företagens intressen inte sammanfaller med samhällsintresset utan i många avseenden kommer i direkt motsättning till detta. Arbetsmarknadsoch sysselsättningssituationen i Göteborgsregionen vittnar om det. Det innebär högre arbetslöshetssiffror för varje månad i jämförelse med motsvarande månad föregående år. När det gäller de framtida arbetsmarknadsutsikterna för Göteborgsregionen gör länsarbetsnämnden den bedömningen, att trots stimulansåtgärder och tidigareläggning av offentliga byggnadsarbeten finns det risk för högre byggarbetslöshet. På sikt får man räkna med att byggsysselsättningen fortsätter att minska. På den offentliga sektorn har konkurrensen om de lediga platserna inom hälsooch sjukvården ökat under senare år, och denna tendens väntas fortsätta. Tillgången på utbildade sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden och på utbildad ekonomipersonal betraktas som mycket god, och det är inte ovanligt att antalet sökande till en tjänst har fördubblats eller trefaldigats i jämförelse med tidigare. Anställningsmöjligheterna inom sjukvården för outbildad arbetskraft torde i det närmaste vara obefintliga. Åtstramningspolitiken inom den offentliga sektorn väntas fortsätta. Så gott som hela den offentliga sektorn har f. n. besparingskrav på sig. Det kommer att leda till rationaliseringar och därmed betydligt mindre ökningar i antalet arbetstillfällen framöver. Den statliga sektorn minskar redan nu, och vissa kommuner har praktiskt taget infört anställningsstopp. Personalomsättningen har minskat, och uppkomna vakanser tillsätts i ökad utsträckning genom omplacering av personal, vilket begränsar ersättningsrekryteringen. Inom verkstadsindustrin fortsätter strukturomvandlingen. Tillverkningsindustrin tenderar att bli mera kapitalintensiv. Att företag är expansiva och investerar leder numera inte alltid till ökad Nr 44 sysselsättning. Arbetet blir alltmer datoriserat och automatiserat. De av = E Måndagen den länets företag som har en hög teknologinivå och en stark produktutveckling 12 december 1983 och marknadsföring kommer att befästa sin ställning, medan flera av de mindre och mer arbetskraftsintensiva företagen på sikt kommer att slås ut. Om struktur aa talman! 5 svaret FRE att de Atykrder som regeringen Ke omvandlingen vidta för att bekämpa arbetslösheten i Göteborgsregionen i huvudsak är nomsvensk koncentrerade till arbetsmarknadspolitikens område. Från vpk:s sida menar vi att satsningen på arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete är bra, men att det på längre sikt behövs varaktiga och meningsfulla arbetsuppgifter. Av svaret framgår också att regeringen fäster stora förhoppningar vid industrins mycket starkt ökade lönsamhet. Man hoppas på att industrins ökade lönsamhet, som bl.a. är en följd av regeringens ekonomiska politik och devalveringen, skall resultera i ökade investeringar och ökad sysselsättning. Från vpk:s sida tror vi inte på en koppling mellan industrins ökade vinster på den ena sidan och ökad sysselsättning på den andra. Vi tror inte på den kopplingen av följande skäl: Landets näringsliv är generellt sett starkt. Dess saluvärde har ökat med 208 20 och dess förädlingsvärde med 188 26 under perioden 1970-1977. Samtidigt har antalet arbetade timmar minskat med 16 96. Ser man på industrins utveckling från 1977 och därefter, finner man att omsättningen för samtliga börsnoterade företag med undantag för banker och försäkringsbolag har ökat från 172 miljarder kronor år 1977 till 310 miljarder kronor 1981. Samtidigt har 160 000 jobb försvunnit inom svensk industri under de senaste sex åren. Det är alltså inte dålig lönsamhet som har orsakat den svåra sysselsättningssituation som vi i dag befinner oss i. Vi tror inte på den nämnda kopplingen därför att det låga kapacitetsutnyttjandet i dag i många industriföretag möjliggör för företagen att öka produktiviteten utan att vidta personalförstärkningar. Det råder vidare försiktighet i fråga om kapacitetshöjande investeringar på grund av allmän osäkerhet om framtiden. Investeringar är ofta arbetskraftsbesparande för företagen, eftersom automatiseringen i regel höjs i samband med dem. Strukturomvandlingen fortsätter inom t.ex. maskinindustrin. Företag som slås ut eller tvingas krympa är ofta mer arbetskraftsintensiva än expanderande företag. De senares starka sida är i de flesta fall en hög teknologinivå och produktutveckling, men de lägger ut mycket på legotillverkning och arbetar med importerade komponenter. Strukturomvandlingen har inneburit en markant ökning av utlandsberoendet. Det gör att produktionen är särskilt känslig för internationella konjunkturella svängningar och kriser. Strukturomvandlingen har också inneburit en starkt tilltagande monopolisering och multinationalisering av den svenska industrin. Detta har i sin tur medfört en ökad utlandsetablering med större andel investeringar utomlands. Det finns i dag ingenting som garanterar att ökade företagsvinster inte resulterar i ökade investeringar utomlands i stället för i Sverige. Utlandsetableringen har inneburit att våra industrier håller på 127 att förvandlas till sammansättningsfabriker, där en stor del av komponenterna importeras från utlandet. Vårt parti har den bestämda uppfattningen att arbetslösheten inte går att bekämpa med mindre än att man aktivt ingriper och påverkar eller styr den pågående strukturomvandlingen. Om den tillåts fortsätta kommer dess negativa effekter att fördjupas och förstärkas. Här ligger regeringens ansvar —- eller brist på sådant — i kampen mot arbetslösheten.
Herr talman! En pågående strukturförändring av svensk industri till följd av att vi får ny teknik, ändrade efterfrågeförhållanden, förändrade prisrelationer och mycket annat är helt nödvändig. Vi kan aldrig vilka slagord vi än använder resonera bort detta. Försökte vi stoppa en pågående strukturomvandling skulle konsekvensen bli förödande för både sysselsättning och reallöner.

Men strukturomvandlingen har två sidor — en kontraktiv med driftinskränkningar och nedläggningar, som inte går att komma ifrån, och en expansiv med utbyggnad och förnyelse. Jag är naturligtvis den förste att erkänna att de som drabbas av nedläggningar och driftinskränkningar ofta kan få det svårt. Det gäller om man bor i Göteborgs och Bohus län, i Skåne, i Stockholms län eller i Norrbotten. Men, Alexander Chrisopoulos, denna insikt har ju ändå varit utgångspunkten för en stor del av den arbetsmarknadspolitik och den regionalpolitik som har byggts upp i Sverige under efterkrigstiden. En grundläggande strävan har varit att med olika åtgärder minska de negativa effekter som drabbar enskilda människor, bygder och regioner som en följd av strukturomvandlingen. Mycket stora insatser — och dem tycker jag inte att vi skall förringa — har gjorts för att nödvändiga förändringar skall kunna ske i ordnade och socialt acceptabla former. Jag kan här i vad gäller det senaste året peka på de mycket stora satsningar som denna regering gjort på arbetsmarknadspolitikens område, de statliga företagens område och på varvsområdet, för att ta ett område som bör ligga interpellanten väldigt nära. Ett viktigt syfte med dessa åtgärder har varit att nödvändiga förändringar skall kunna ske i en takt och i former som så långt möjligt minskar påfrestningarna för just berörda människor. Med det kanske viktigaste är ändå att erinra om de positiva tendenser som vi nu ser när det gäller industrins utveckling. Men strukturomvandlingen har, som jag nyss erinrade om, två sidor — och de sidorna kommer vi inte ifrån — nämligen en kontraktiv eller krympande och en expansiv eller växande. Huvuddelen av problemen på arbetsmarknaden under andra delen av 1970-talet beror på den mycket allvarliga obalans som då uppstod mellan dessa båda sidor av strukturomvandlingen. Jag menar att vi nu måste satsa på det som kan ge oss tillväxt och som kan ge oss nya jobb. Det effektivaste sättet att minska de negativa effekterna av den i en industrination nödvändiga strukturomvandling som vi aldrig kan resonera bort måste vara att se till att det finns en tillväxt i andra delar av näringslivet, som kan ge jobb och förhoppningsvis ett bättre och tryggare jobb åt de människor som arbetar i stagnerande och krympande delar av näringslivet. Det är just detta som den nuvarande regeringen arbetar för med den nya ekonomiska politiken och med den nya industripolitiken. Jag nämnde devalveringen. Jag nämnde investeringsprogrammen. För att glädja interpellanten nämnde jag också två regeringsförslag som skulle ha särskild betydelse för Göteborgs och Bohus län, nämligen förslaget till ett nationellt mikroelektronikprogram och den proposition om havsresursverksamhet som inom kort kommer att läggas på riksdagens bord. Dessutom arbetar industridepartementet och regeringen nu med ytterligare två propositionen som har väldigt stor betydelse för den industriella förnyelsen och tillväxten: dels propositionen om förnyelse av svensk industri, dels forskningspropositionen. De två viktiga förslagen för svensk industris utvecklingen kommer regeringen att lägga fram för riksdagen i början av nästa år.

Herr talman! Vad industriministern nu säger är att strukturomvandlingen är smärtsam men nödvändig. Vi måste stimulera den men beakta dess sociala aspekter. Vad som egentligen sägs är att man också i fortsättningen överlämnar ansvaret för viktiga beslut som berör människornas framtid, deras sysselsättning och utslagningens omfattning — beslut som berör vad som skall produceras, hur det skall produceras, om det skall produceras i landet eller utomlands — till samma krafter som i dag fattar besluten i slutna direktionsrum och utan hänsyn till samhällsekonomiska intressen. Detta är inte ett nödvändigt ont som vi smärtsamt måste acceptera. Det är en kapitulation för kapitalismens drivkrafter som har lett till en utveckling som snart nog inte går att kontrollera. Genom beslut den 30 juni 1977 tillsatte regeringen en kommitté med uppgift att utreda de näringspolitiska effekterna av företagens internationella investeringar. Kommittén, som tog namnet direktinvesteringskommittén, lade fram ett betänkande i mars 1983. Betänkandet handlar om multinationaliseringsgraden i den svenska industrin och dess effekter när det gäller investeringar utomlands. Av betänkandet framgår att direktinvesteringarna och multinationaliseringsgraden i den svenska industrin har direkt hämmande effekter när det gäller olika politiska beslut som vi fattar i Sverige. Man säger: ”Det förhållandet att den svenska industrin avsätter en stor del av sin produktion utomlands fungerar som en restriktion för vissa beslut. Som exempel kan nämnas att den svenska industrin inte kan åläggas miljökrav som går långt utöver vad som krävs i andra länder, ty en sådan politik skulle kunna äventyra de svenska företagens konkurrenskraft i utlandet.” Multinationaliseringsgraden beskär möjligheten att bedriva en självständig finanspolitik. Jag citerar ur samma betänkande: ”Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samtidigt som de samhällsekonomiska problemen blivit större och kräver mer insats av penningpolitiska åtgärder så har det blivit svårare att använda dessa därför att det växande internationella kapitalet är känsligt för ränteskillnader mellan länder och förväntningar om växelkursförändringar. Följden av detta blir att självständigheten när det gäller att uppnå interna mål för stabiliseringspolitiken gradvis reducerats för de enskilda länderna.

Vidare kan den beslutskoncentration som följer vara betänklig.

Han anser tvärtom att det är en nödvändig utveckling som vi smärtsamt måste anpassa oss till.

Herr talman! Karin Israelsson har i en interpellation frågat mig på vilket sätt Västerbottens inland skall tillförsäkras likvärdig konkurrenskraft med Norrbottens läns, och om jag är beredd till extra ordinära åtgärder för att bevara arbetstillfällen och nyskapa arbeten i Västerbottens inland. Frågan om en nedsättning av företagens socialavgifter i Norrbottens län behandlades i Norrbottenpropositionen våren 1983 . I propositionen redogjordes ingående för de mycket stora sysselsättningsproblemen i länet och behovet av kraftfulla åtgärder för att stimulera en expansion av näringsliv och sysselsättning. Riksdagen fattade i maj 1983 — i enlighet med vad som förslogs i propositionen — ett principbeslut om att en avgiftsnedsättning borde göras för Norrbottens län . Regionalpolitiskt riktade åtgärder — som i detta fall nedsättnigen av socialavgifterna — innebär ändrade konkurrensförhållanden mellan de områden som omfattas resp. inte omfattas av åtgärderna. Särskilda problem kan därvid tyvärr uppstå i de områden som gränsar till ett område där mer fördelaktigt stöd tillämpas. Detta är emellertid ingen ny problemställning. Den har varit aktuell tidigare t.ex. i samband med diskussionen om den regionalpolitiska stödområdesindelningen. Regeringen — liksom riksdagen — har dock mot bakgrund av problemen i Norrbotten ansett det nödvändigt att allmänt stärka konkurrenskraften hos länets näringsliv, bl.a. genom sänkta socialavgifter för företagen. Jag är medveten om de sysselsättningsproblem som finns i Västerbottens inland. Jag är dock inte beredd att förorda några särskilda åtgärder i Västerbottens inland som kompensation för nedsättningen av socialavgifterna i Norrbotten. Jag vill emellertid peka på de möjligheter som finns att inom länet prioritera inlandet för insatser med de regionalpolitiska medel som länsstyrelsen i Västerbottens län disponerar över. För innevarande budgetår har länet tilldelats 40 milj.kr. för lokaliseringsbidrag, glesbygdsstöd och regionalt utvecklingsarbete.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på mina frågor i interpellationen. Vad jag saknar i svaret är en positiv framtidstro och idéer för att lösa problemen och ge utvecklingen i Västerbottens inland en chans. Stödet, som det troligen kommer att fattas beslut om här i riksdagen i morgon, avgörs av länsgränsen och inte av behovet. Är detta en ny princip från den socialdemokratiska regeringens sida? Jag inser till fullo att Norrbotten är hårt drabbat av den strukturomvandling som pågår. Men det gäller inte alla delar av Norrbotten. Genom att följa den godtagna stödområdesindelningen skulle insatserna fördelas bättre. Det är vad jag och många med mig i Västerbottens län anser. Jag skall inte med en lång utläggning försöka övertyga industriministern om att jag har rätt. Låt mig bara göra en kort resumé. Fortfarande ökar befolkningsmängden i Västerbottens län, men år 1982 berodde detta på födelseöverskott. Utflyttningen från länet var första gången på tio år större än inflyttningen. Lågkonjunkturen har naturligtvis även drabbat Västerbotten. Särskilt Skellefteå med sin stora andel av industrisysselsatta har fått stora problem. Industrinedläggningen i exempelvis Hörnefors har också skapat stor arbetslöshet där. Särskilt svårt drabbade av industrinedläggningen är inlandskommunerna, där en industrieller branschnedläggning ofta är helt avgörande för sysselsättningen. Det är i dessa kommuner också vanligare med ensamförsörjare, och där är ett inkomstbortfall förödande för familjeekonomin. Stora avstånd gör det omöjligt att använda sig av arbetsmarknaden i andra större orter. Flyttning till en annan arbetsmarknad är vad som sedan återstår. Vi vet av erfarenhet att lågkonjunktur drabbar vårt läns näringsliv lika snabbt som övriga landets, men uppgången kommer senare. Vi drabbas därför hårdare. Riksdagen har lagt fast mål för regionalpolitiken som bl.a. innebär att det skall skapas förutsättningar för en balanserad befolkningsutveckling i landets olika delar och att människor skall ha tillgång till arbete, service och en god miljö var de än bor i landet. Vilka åtgärder kan industriministern peka på som den socialdemokratiska regeringen föreslagit och genomfört för att förverkliga detta i Västerbottens inland? De allra flesta åtgärder som vidtagits har tvärtom påtagligt försämrat Västerbottens inlands kommuners situation. Regionalpolitik handlar om en syn där alla vidtagna åtgärder samstämmer. Just nu saknas den samstämmigheten, och man önskar en balanserad utveckling med regionalpolitisk inriktning. Låt mig ge några exempel på detta. Fraktbidraget för oljetransporter togs bort, och i stället skulle dessa pengar tilldelas glesbygdsmedlen. Långa transporter, som det handlar om, ger dryga kostnadsökningar för enskilda och företag. Glesbygdsmedlen har dock inte ökat, tvärtom har de realt försämrats. Löntagarfondsförslaget ger kommuner och enskilda företag en tyngre avgiftsbörda. Skatteunderlaget i kommunerna drabbas även. Driftbidraget till enskilda vägar försämras, och detta drabbar glesbygdskommunernas invånare. Exemplen kan mångdubblas med vad som sker med jordbruksnäringen f. n. För att knyta an till glesbygdsmedlen vet vi vilken god effekt de har på sysselsättningen. Stöd —i form av avskrivningsoch kreditgaranti— har hittills lämnats till 480 företag och butiker. I endast sju fall har investeringarna misslyckats och staten tvingats efterskänka lån eller infria garantiåtaganden med totalt 700 000 kr. — att jämföra med satsade 68 milj.kr. Dessa satsningar har givit en förbättrad sysselsättning, och man har kunnat bibehålla service och ge en trygghet för den som bor i dessa glesbygder. Det är därför skrämmande att glesbygdsmedlen nu skärs ner. De speciella satsningar som nu aviseras generellt för Norrbotten skapar också problem ur konkurrenssynpunkt för Västerbottens inland. Vi har redan en stödområdesindelning som tar hänsyn till alla faktorer som har betydelse för behovet av stöd. Varför går man då i detta fall ifrån den principen och skapar med nya principer — länsgränser — stora problem i stödområden som bättre behöver ett ekonomiskt stöd? Konkurrenssituationen är svår för de kommuner i Västerbotten som tillhör stödområde A och som får sämre förutsättningar än kommuner i stödområde A i Norrbottens län. Situationen är som sagt redan svår för dessa kommuner. Varför skall den då ytterligare försämras? Det är en fråga som vi alla ställer oss i Västerbotten. Något stöd har vi tydligen inte att söka hos industriministern och det departement han företräder, och det är att starkt beklaga.

Herr talman! Jag vet inte varifrån Karin Israelsson får den här pessimistiska och negativa tonen i fråga om Västerbotten. I motsats till Karin Israelsson har jag en positiv framtidstro för Västerbotten och Västerbottens inland. Jag vet att det från Västerbottens sida har förts fram många goda idéer och förslag, med vilka man kan utveckla sin bygd och sitt hemlän. Det är beklagligt om inte Karin Israelsson har nåtts av några av dessa idéer och förslag. Nyligen har jag haft en uppvaktning från Västerbotten. Vi diskuterade i god anda alla de frågor som nu var aktuella för utvecklingen i Västerbotten. Min bild är motsatt den som Karin Israelsson har. Det sjuder både av framtidstro och av idéer i Västerbotten när det gäller att skapa nya jobb och utveckla näringslivet i länet. Detta har också den socialdemokratiska regeringen starkt bidragit till, och jag fick tack och erkänsla för att det hade fattats ett flertal beslut för Västerbotten. Jag skall bara nämna ett par tre sådana. Regeringen har för innevarande vinter, för att minska arbetslösheten bland byggnadsoch anläggningsarbetare, tidigarelagt statliga investeringar i Västerbottens län för totalt närmare 78 milj.kr. Jag har helt nyligen beviljat lokaliseringsmedel till Hörnefors på 20 milj.kr. för uppförande av ett nytt industrihus där småföretag och andra skall ges möjligheter att etablera sig. Det som den tidigare regeringen misslyckades med att göra har alltså den socialdemokratiska regeringen lyckats med. 20 milj.kr. har således avsatts för att utveckla denna orts näringsliv. Dessutom har man i Västerbotten aktivt arbetat för att få i gång ökad produktion och användning av fasta bränslen. Ett företag fick i början av året 21 milj.kr. i statligt stöd, dels som lån från oljeersättningsfonden, dels som lokaliseringsbidrag. Det gällde ett torvoch flisföretag mellan Vilhelmina och Storumans kommuner i Västerbottens inland. Jag skulle kunna peka på flera sådana insatser som har gjorts under det senaste året. Jag vill dessutom gärna få sagt att kommunerna i Västerbottens inland är inplacerade i stödområden med högre stöd än kommunerna i Norrbottens kustland. Man har redan innan riksdagsbeslutet om avgiftsnedsättningen i Norrbotten fattades haft denna gränsdragning när det gäller de båda norrliggande länen. Man har haft en högre procentsats för lokaliseringsstödet i Västerbottens inland. Regering och riksdag har här velat stötta något alldeles extra. Av de regionalpolitiska medel som länsstyrelsen förfogar över har länsstyrelsen självt rätt att bestämma hur mycket glesbygdsstöd som skall beviljas. Glesbygdsmedlen har inte skurits ned. Jag vet inte var Karin Israelsson har fått det ifrån. Västerbotten tilldelades 40 milj.kr., vilket är det näst högsta belopp som något län får. Det är endast Norrbotten som får ett högre belopp. Jämtland och Västerbotten ligger på andra plats med 40 milj.kr. i glesbygdsstöd. Jag brukar vara försiktig, herr talman, med att i debatter av regionalpolitisk karaktär göra jämförelser mellan regioner. Jag tycker inte att man skall ställa region mot region. De är alla mycket olika. Jag vill ändå påminna Karin Israelsson om att anledningen till att riksdagen i våras fattade ett beslut om nedsättning av socialavgifterna för Norrbotten var det speciellt allvarliga sysselsättningsläget där. Jag vet inte om Karin Israelsson i dag har kommit till någon annan uppfattning än den hon hade när riksdagen beslutade att man måste ta till en extraordinär åtgärd. Norrbotten hade och har i jämförelse med andra län den högsta arbetslösheten i landet. Riksdag och regering menade att hur man än räknar behövde speciella insatser göras för Norrbottens län. Som jag säger i mitt interpellationssvar skapar sådana insatser gränsdragningsproblem. Problemet med gränsdragningarna, på länsresp. kommunnivå, är emellertid inte någonting nytt. Det har varit detsamma vid stödområdesavgränsningen ända sedan mitten av 1960-talet. Problemet är att man någonstans måste dra gränserna. Jag menar — tvärtemot vad Karin Israelsson tydligen gör — att stödet till Västerbotten inte har minskat i någon grad till följd av insatserna i Norrbotten. Jag tror dessutom att kraften i det västerbottniska småföretagandet och näringslivet är så pass stort att man kan hysa framtidstro för näringslivet och sysselsättningen i Västerbotten.
Herr talman! Även jag vet att det finns en positiv framtidstro i Västerbottens inland, men jag vet inte om tron är tillräckligt stark för att man skall kunna klara av de praktiska problem som man ställs inför. Jag efterlyste framtidstro i det officiella svaret och får nu tacka industriministern för att han i sitt senare inlägg visade en positiv, och kanske personlig, inställning, som måhända inte riktigt kom fram i det första svaret. Vid den uppvaktning som skedde av företrädare för länet, vilken redovisades i pressen, gavs det sken av att industriministern är villig att avhjälpa de problem som uppstått på grund av det konkurrensförhållande som blivit en följd av att Norrbotten får speciella förmåner. Jag har aldrig menat att Västerbottens inland kunnat konkurrera med Norrbottens kustland. Sorsele kommun kan inte konkurrera med Luleå om arbetstillfällen. Däremot kan vi konkurrera med Arvidsjaur, Arjeplog och liknande kommuner. Här ligger Sorsele, Storuman och Dorotea i underläge när det gäller stödformer som kan tillerkännas företag som satsar på dessa kommuner. Jag är också medveten om de punktvisa satsningar som staten har gjort på företag i Västerbotten, men det behövs betydligt mer. Vi vet att den ekonomiska situationen är svår, varför vi måste avstå från vissa saker, och det lärde vi oss i Västerbotten redan för många år sedan. Enligt min mening är förhållandet negativt när det gäller glesbygdsmedlen, eftersom vi faktiskt lovades i en proposition att 10 milj.kr. skulle beviljas i samband med att transportbidraget för fasta bränslen togs bort. Men så har inte skett. Vi upplever detta som ett svek, eftersom de här medlen gör mycket stor nytta. Det är inte de stora, fina satsningarna som glesbygdsmedlen används till, utan det är fråga om enstaka insatser som räddar arbeten på orterna, arbeten som är av stor betydelse för att man skall kunna lita på att samhällena i Västerbottens inland skall kunna finnas till också i framtiden. Det finns gott om exempel på glesbygdssatsningar som gett en mycket god effekt. Själv kommer jag från en by i Sorsele kommun, och jag vet därför vilken stor betydelse glesbygdsmedlen har. Jag tror att man också i fortsättningen bör kunna lita på länsorganen när det gäller distribution av glesbygdsmedlen. De skall komma de bäst behövande i länet till del. Så sker också i Västerbotten, och jag tror inte man kan få mer decentralisering än den man har i dag. Det tråkiga är att det i dag finns projekt som inte kan genomföras på grund av brist på medel. De 10 milj.kr. som vi tycker oss ha förlorat skulle kunna ge åtskilliga arbetstillfällen på en i övrigt mycket hård arbetsmarknad. Vi har kommuner med höga arbetslöshetstal. Dorotea är en sådan kommun. Där är 9,1 90 av befolkningen arbetslös. Arbetsmarknaden är betydligt sämre än vad som motsvarar landets genomsnitt. Västerbotten har färre kvinnor och män i arbete än andra delar av landet. Vi har alltid legat långt efter och tycker att vi har all rätt att nu få komma i fatt. Det är mycket viktigt att man på alla områden ser till att resurser tillskapas för att bereda folk möjligheter att bo kvari en bygd som har så mycket värdefullt för dem som vill leva där. Bygden kan också utgöra ett rekreationsområde för stressade storstadsmänniskor. Men då krävs det också att det finns en bofast befolkning som kan ta hand om dessa människor. Jag hoppas att jag med det sagda har stärkt industriministerns tro på Västerbottens framtid och att det också skall leda till ytterligare positiva satsningar på Västerbottens inland.
Herr talman! Jag försäkrar Karin Israelsson att jag är öppen för diskussioner för att utveckla Västerbotten. Däremot måste jag, herr talman, rätta Karin Israelsson på en punkt, nämligen beträffande slopandet av oljetransportanslaget. Det förhåller sig faktiskt så här. Vid beräkningen av anslaget för regionalpolitiska utvecklingsinsatser för budgetåret 1983/84, alltså inneva rande budgetår, gjordes en kompensation för slopandet av oljetransportanslaget. Bl. a. härigenom blir det möjligt att höja det regionala utvecklingsanslaget, där glesbygdsstödet ingår, från tidigare 275 milj.kr. till drygt 298 milj.kr. för innevarande budgetår. Utan höjning av totalramen och utan hjälp av det tidigare oljetransportanslaget hade man alltså inte kunnat bibehålla den kraftiga satsning som bl.a. görs på glesbygdsstödsverksamheten i Västerbotten.
Herr talman! Det är omöjligt att utläsa det av de siffror man ser i budgetpropositionen. Det är 40 miljoner anslagna för 1982 84. Där finns alltså realt ingen höjning. Det är möjligt att det budgettekniskt ser ut på det vis som industriministern säger, men vi som tar emot pengarna ser inte mer än 40 miljoner i någotdera fallet.

Herr talman! Att vården av vårt bostadsbestånd är den stora arbetsuppgifteni framtiden inom bostadspolitikens område tror jag att man är fullständigt ense om i riksdagen. Det är alltså inte en fråga som vi har delade meningar om. Däremot kan vi naturligtvis diskutera på vilket sätt uppgiften skall genomföras och vem som skall ha ansvaret för den. Bostadsministern gav i sitt anförande en entusiastisk beskrivning av vad ROT-programmet skulle komma att betyda, och det var ingenting annat att vänta, eftersom bostadsministerns uppgift är att försöka framställa förslaget som en stor reform. Man kan säga att programmet, med de förslag det innehåller, består av en förhoppning om en ökad verksamhet. Den förhoppningen tror man skall infrias genom att man inför ett räntestöd till de allmännyttiga fastighetsägarna, och sedan flyttas kreditförsörjningen i övrigt, inkl. den viktiga del som energisparandet utgör, ut på den oprioriterade kapitalmarknaden. Detta betyder att det skapas en avsevärd osäkerhet om hur mycket som kommer att bli genomfört. Centern har yrkat avslag på den huvudsakliga delen av regeringens proposition, och vi har anfört en rad motiv för detta. Vi har emellertid tillstyrkt vissa delar av propositionen, t.ex. förslaget om tilläggslån — jag skall återkomma till detta i den debatt som skall föras senare i dag.

Majoriteten i kommittén måste ju rimligtvis utgå från att de åtgärder som regeringen har föreslagit i propositionen och de som aviseras när det gäller fastighetsavgiften är sådant som skall utgöra permanenta inslag i fortsättningen. Därmed har möjligheten att utreda alternativ och förhandla sig fram till en större enighet i stort sett körts över. Vi menar också att det är omotiverat att nu ge sig in i ytterligare delar av bostadssektorn. Bostadsministern gjorde en beskrivning av hur bostadsbeståndet hade utvecklats i vårt land, och det finns ingen anledning att invända emot den. Vi kan slå fast att vi har skapat ett mycket stort och ett i huvudsak mycket bra bostadsbestånd och att den kommande arbetsuppgiften är underhållet av detta. Jag konstaterar också att bostadsinvesteringarna, precis som bostadsministern sade, har hållit sig på en konstant hög nivå. Det har de gjort under 1970-talets sista år och under de första åren av 1980-talet. Vi menar att det i första hand måste ligga i fastighetsägarnas och hyresgästernas intresse att se till att underhållet av bostadsbeståndet blir genomfört. Det är inte nödvändigt att staten alltid tar samma stora befattning med bostadsmarknaden. Statens intresse skall enligt vår mening rikta sig mot att stödja nyproduktionen och den tyngre ombyggnadsverksamheten liksom det man speciellt vill prioritera, t.ex. energisparandet och handikapptillgängligheten. Enligt vår mening är det fel att nu gå in med ett subventionssystem även när det gäller underhållet. Det måste vara rimligt att kräva —i all synnerhet som vi i denna kammare måste föra upprepade debatter om hur statens budgetunderskott skall klaras av — av dem som äger fastigheter eller av dem som hyr lägenheter, att de i större utsträckning själva får svara för kostnaderna och att en suventionerad upplåning inte skall behöva tillämpas. Systemet är naturligtvis också, som det föreslås bli utformat, orättvist gentemot småhusägarna, eftersom de i betydande omfattning lämnas utanför. Regeringen tycks utgå från att en småhusägare alltid kilar till banken och lånar pengar för varje form av reparation av sin fastighet och då spekulerar i att han på det sättet kan få ränteavdrag och underskottsavdrag. Så är det naturligtvis inte, utan väldigt mycket av underhållet får ske — både när det gäller egna hem och när det gäller bostadsrätter — med pengar som man har sparat ihop för att kunna klara just bostadsunderhållet. Vi är också starkt kritiska till den planeringsomgång som regeringen vill starta. Bostadsministern vill göra gällande att detta att verksamheten inte haft tillräcklig omfattning beror på att man inte genomfört en planerad omgång ute i kommunerna när det gäller vilka fastigheter som skall byggas om och vilka åtgärder som skall vidtas. Detta är ganska betecknande för socialdemokraterna. Vi menar att bostadsförsörjningen skall betraktas såsom en reguljär arbetsuppgift i den kommunala verksamheten och naturligtvis i första hand, som jag sade, skall ligga hos fastighetsägare och boende. Det är felaktigt att i dag, när vi försöker minska på kostnaderna och administrationen, föra in en ny omgång av kommunal besiktning och kommunal planering. Om det sedan skall vara någon mening med detta krävs det naturligtvis också påverkan för att se till att åtgärderna blir genomförda. Bostadsministern framställer saken som så, att genom att man går in för tre låneformer skulle det vara en reform som innebär en minskad byråkrati och minskade svårigheter när det gäller hanteringen av bostadslån och stödåtgärder. Nu är ju inte propositionen något under av klarhet, och därför tror jag att vi skall vänta med bedömningen av huruvida det blir en förbättring i dessa avseenden till dess att vi kan se omfattningen av bostadsstyrelsens anvisningar för hanteringen av ärendena i fortsättningen. Jag tror att många kommer att tycka att det var förfärligt så många bestämmelser som måste till för att klara gränsdragningen mellan de olika lånen. Vi har från centerns sida — utöver vad jag redovisat som mera konkreta motiv för att vi sagt nej till förslagen om räntestöd och dessa program för planeringen — hävdat att självfallet är bostadspolitiken i behov av reformer. Vi förde ju också fram motionsförslag om att en utredning skulle göras. Regeringen har därefter även beslutat tillsätta en utredning. I vår motion och i reservationen på denna punkt har vi sagt att det måste ske en övergång från generella subventioner till subventioner åt dem som har mera behov av sådana. Vi har också framhållit att det måste införas ett system som omfördelar räntekostnaderna över den tiden och att det skall vara kostnadsneutralitet mellan de olika besittningsformerna — hyresrätten, bostadsrätten och äganderätten. Det skall också ske en rationalisering på finansieringssidan, på det sättet att bostadsstyrelsens hantering av lån minskar men också på det sättet att den prioriterade kapitalmarknaden tar hand om upplåningen av kapital för den statliga delen av bostadsbyggandet. Vi måste vidare engagera människor för att öka sitt sparande, och detta sparande skall då kunna kanaliseras till bostadssektorn. Ett ökat personligt engagemang bör komma till stånd också genom övergång till bostadsrätt, och nyproduktionen skall då i stor utsträckning avse bostadsrätt och ägandrätt. Jag tror att vi uppnår mindre reglering endast under förutsättning att vi gör ordentliga rationaliseringar i lånesystemet, t.ex. genom decentralisering av besluten i bostadssammanhang. Den form av avgifter på äldre bebyggelse som socialdemokraterna föreslår vill vi inte ha. Vi menar att människor som valt att dra in på sin konsumtion för att försöka spara och amortera på sina bostadslån inte i senare skede skall drabbas av att behöva vara med och betala till den övriga delen av bostadssektorn. Vi menar att man måste göra de grundläggande reformerna i systemet först, innan man går vidare och inför den typ av åtgärder som man nu från regeringens sida har föreslagit.